Herr talman! De anföranden som har hållits här ger mig inte anledning att göra några ytterligare kommentarer utom på ett par punkter. I fråga om behovet av information och angelägenheten av att utnyttja den ytterligare tid som det senarelagda ikraftträdandet ger utrymme för delar jag Lennart Anderssons synpunkt. Den är mycket berättigad och tillmötesgår inte bara motionärens synpunkt utan även de önskemål som har framförts från näringslivet. Det är ju värdefullt att såväl konsumentintressen som näringslivsintressen samtidigt kan tillgodoses. Det andra instämmandet som jag gärna vill göra avser Inger Lindquists och Joakim Olléns synpunkter på att den framtida konsumentlagstiftningen skall bli klar och entydig. Att så blir fallet får kanske betraktas som en from förhoppning, men önskemålet härom bör vi, herr talman, beakta.

Herr talman! Det torde icke vara fel att påstå att verksamheten inom Nordiska rådet är för den svenska allmänheten och även för svenska riksdagsmän ganska okänd. Detsamma kan beklagligt nog sägas även om andra riksdagens organ, utanför Norden, t.ex. Europarådet och Interparlamentariska unionen. Hur många läser t.ex. resolutioner från dessa institutioner? Beträffande Nordiska rådet är emellertid den bristande kännedomen särskilt beklaglig dels därför att rådet behandlar frågor av näraliggande och konkret natur — låt vara att frågorna kan vara av mindre betydelse —, dels därför att Nordiska rådet är ett de nordiska parlamentens eget organ, sammansatt av parlamentariker och valt av parlamentariker. Det är ett organ som dessutom nära samarbetar med de nordiska regeringarna. Nordiska rådet är visserligen inget beslutande organ, men rådets beslut i form av rekommendationer har en utomordentlig tyngd när de sedermera prövas av regeringarna, eftersom dessa regeringar i de nordiska demokratierna måste ha stöd i parlamenten. Låt mig anföra ett exempel: Av 600 antagna rekommendationer har 60 26 genomförts helt eller delvis, 23 96 är under behandling och endast 17 96 har avskrivits, ibland därför att förhållandena har ändrats och ibland därför att sakfrågorna bedömts som alltför obetydliga. 18 ledamöter och lika många suppleanter utgör den svenska riksdagens inslag i Nordiska rådet bland de 78 valda ledamöterna. Hur bedöms då denna delegation av svenska riksdagsmän och rådets verksamhet över huvud taget av riksdagen i övrigt? Därom synes uppfattningarna vara delade. Jag minns en riksdagsledamot som för några år sedan betecknade riksdagens delegation i Nordiska rådet som en genom resor särskilt gynnad grupp. En annan bedömde delegationen som ett slutet sekret sällskap, tyst som Aegypti präster.

I Sveriges riksdag har Nordiska rådets ärenden knappast någonsin behandlats särskilt ingående. Rådets årliga redogörelse behandlas av utrikesutskottet och läggs därefter till handlingarna i enlighet med utskottets yrkande, och sedan är det inte mer med den saken. Ett och annat inlägg har ibland förekommit men i så fall mera av pliktskyldig natur. Är det så i övriga parlament? Nej, knappast. I Norge och Danmark ägnas Nordiska rådets verksamhet ofta dagslång debatt, och även i Finland är uppmärksamheten större i fråga om vad som sker i Nordiska rådet än hos oss. Varför har det blivit så här i Sverige? Ett är klart: det övervägande ansvaret därför ligger hos delegationen själv, hos de svenska riksdagsledamöterna i Nordiska rådet som icke har gjort nog PR för sig själva och inte heller gjort tillräckligt mycket väsen av sig för att verksamheten skall bli känd liksom arbetet i rådet. I år har, herr talman, ett enhälligt utrikesutskott närmast med anledning av att Nordiska rådet fyllt 25 år gått litet annorlunda till väga och till redogörelsen från rådsdelegationen fogat en kortfattad berättelse om vad som har inträffat under de 25 åren och om hur rådet en gång kom till. Det skedde som bekant i samband med att de nordiska försvarsförhandlingarna misslyckades, och det var närmast på danskt initiativ — även om en svensk riksdagsman, Nils Herlitz, sedan gav den formella ramen och skrev de stadgar under vilka rådet i stort sett fortfarande verkar. Utskottet redogör också i detta betänkande för en del av de frågor som har behandlats av rådet och de resultat som har uppnåtts. Där finns med stora saker — jag hänvisar till s. 5 i betänkandet — t.ex. överenskommelsen om passfriheten, överenskommelsen om en gemensam nordisk arbetsmarknad, kulturavtalet, samarbetet på transportområdet, den nordiska investeringsbankens tillkomst och inte minst den nordiska miljöskyddskonventionen. Det finns också mindre saker, som inte är att förakta för att de är små, t.ex. det studiesociala stödet, som kan utnyttjas i de andra nordiska länderna, tentamensgiltigheten och sjukvårdssamarbetet i gränsdistrikten. Kunde det inte ha blivit ännu mera? Jo, naturligtvis. En begränsning ligger i att utrikesoch försvarsfrågor icke skall behandlas av rådet, och denna inskränkning har i stort sett iakttagits. Diskussion har ägt rum, men inget beslut har fattats i sådana angelägenheter. Detta har varit en förutsättning för att Finland skulle kunna ansluta sig till rådet, vilket skedde år 1955. En annan iakttagelse har gjorts av den finländske socialdemokratiske politikern, förutvarande talmannen och statsministern K.-A. Fagerholm i hans nyligen utgivna bok Talmannens röst. Han skriver där: ”Jag är helt övertygad om, att Nordiska rådet hade blivit någonting mera än det tills vidare blivit om regeringarna och enkannerligen dessas högre tjänstemän varit positivt inställda till rådet. Detta gäller i hög grad den svenska regeringen. En av orsakerna var tydligen den att man, på grund av en princip vars riktighet jag aldrig kunnat acceptera, ansåg att oppositionen skulle besätta den svenska presidieposten. Samma galna linje gick danskarna in på.” K.-A. Fagerholm fortsätter några rader längre ned: ”Allt det här ledde till, att den svenska regeringen visade en trumpen uppsyn och det gjorde i sin tur, att de svenska ämbetsmännen ansåg det vara deras rätt och skyldighet att vara ännu surare. Nordiska rådet anses vara en besvärlig institution, som ideligen kommer med nya initiativ och ger ämbetsmännen "onödigt extrajobb.” Det ligger kanske något i K.-A. Fagerholms iakttagelser. Nu har det emellertid skett ett byte mellan regering och opposition i Sverige, och en förutvarande statsminister är numera uppskattad ledare för den svenska delegationen i Nordiska rådet. Hur kommer det då att bli i framtiden? Inom kort har man att emotse en rapport från Nordiska ministerrådet, som enligt uppgift kommer att innebära ganska djupgående förslag om industriell samverkan och beträffande t.ex. energiproblemen. Vi får väl senare i dag höra mer därom, eftersom den nordiske ministern i vår regering står på talarlistan. Ännu längre fram kommer rådet att behandla ett projekt, som om det genomförs blir epokgörande, nämligen en nordisk television, dvs. möjlighet för varje inbyggare i Norden att på sin TV-apparat ta in vilket som helst av de nordiska TV-programmen. Genomförs detta projekt, är det fråga om en hel revolution i det nordiska samarbetet. Det här tål verkligen att väl diskuteras både i rådet och i de olika parlamenten. Jag hoppas att detta projekt kommer att bli föremål för en ingående debatt, innan beslut fattas. Herr talman! Få ting har givit upphov till så mycken retorik som den nordiska samarbetstanken. Särskilt blommade denna under skandinavismens dagar på 1800-talet. Den politiska samhörigheten mellan de nordiska länderna har dock icke varit så utpräglad; en politisk enhet i Norden har icke existerat sedan Kalmarunionens dagar på 1300-talet. I dag finns en annan form av nordisk politisk samverkan: t.ex. i Förenta nationerna, vid den pågående europeiska säkerhetskonferensen och mångenstädes eljest, en samverkan som tar sig uttryck i gemensamma rådslag, ofta i gemensamt uppträdande utåt och i gemensamma röstningar. Denna samverkan som väckt omvärldens respekt och beundran tillskrivs av utländska iakttagare icke minst Nordiska rådets verksamhet och det faktum att nordiska politiker inom rådets ram så ofta möts och diskuterar. Men det finns också en annan och djupare samstämmighet i Norden, vilken grundar sig på långvarig kulturtradition och gemensam sagohävd, på likhet i andliga värderingar och stämningar och på överensstämmelser i fråga om rättslig grund och lagbunden ordning och utveckling. Uppfattningen om människovärdet och individens rättigheter och skyldigheter har under århundraden varit likartad, och en folkets gemenskap har skapats genom kontakter över gränserna, ibland under ofredens dagar men numera under samförståndets tid. Nej, herr talman, nu får jag akta mig för att för egen del hemfalla till retorik. Låt mig blott konstatera att denna samstämmighet i vår tid har ett naturligt forum och uttryck i Nordiska rådet. I hopp om att rådets verksamhet skall bli mer allmänt känd — icke endast bland parlamentarikerna utan också inom breda folklager — ber jag att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 1.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att något kommentera arbetet inom Nordiska rådet på det område där jag under en följd av år haft tillfälle att mer ingående följa verksamheten. Allra först vill jag i anslutning till herr Hernelius anförande erinra om att politiskt samarbete på det juridiska området inte är något nytt i och med Nordiska rådets tillkomst. Initiativet därtill togs för mer än 100 år sedan vid det första nordiska juristmötet i Köpenhamn. Man kan väl säga att detta resulterade i de samnordiska lagkomplex som tillkom omkring år 1900, men jag skall ej närmare gå in på bakgrunden eller den historiska utvecklingen. Redan vid starten av Nordiska rådet förelåg ett omfattande program för det nordiska lagstiftningssamarbetet, som hade antagits av de nordiska justitieministrarna 1940. Behandlingen av detta program har satt påtagliga spår i Nordiska rådets arbete under dess första 25 år. En rad lagar har harmoniserats i anslutning till införandet av den nordiska arbetsmarknaden. Programmet för det juridiska samarbetet pekade på reformer som gav samarbetsuppgifter av sådan karaktär att behov av ett nytt program med nya perspektiv och målsättningar på detta område blev aktuellt först omkring 1970. Under åren 1972-1974 blev det utarbetat ett nytt nordiskt lagstiftningsprogram i nära samarbete mellan juridiska utskottet och de nordiska justitieministrarna. Den främsta nyheten på detta område när Nordiska rådet tillkom var att parlamentarikerna från de olika länderna fick tillfälle att följa arbetet och möjligheter att framföra förslag och synpunkter. Det var i mindre grad fråga om att starta ett samarbete på området. Det var mera fråga om att utbygga, förstärka och inspirera till ytterligare insatser på detta fält. I inledningen till samarbetsöverenskommelsen mellan de nordiska länderna, det s.k. Helsingforsavtalet, fastslås bl.a. att man är enig om ”att i så många hänseenden som möjligt sträva till att genomföra ensartade rättsregler”. Det är en för hela det nordiska samarbetet och dess inriktning betydelsefull deklaration, en deklaration som i mycket hög grad varit avgörande för arbetet i rådets juridiska utskott. En annan riktlinje för arbetet i utskottet har varit och är att de frågor som föreligger för utskottets behandling haft direkt betydelse för de enskilda medborgarna i de nordiska länderna. Man måste också ta hänsyn till opinionsläget i de olika länderna när man har att ta ställning till olika förslag. Samarbetet får heller inte hindra ett fortsatt reformarbete i de enskilda länderna. Det finns som synes många svårigheter i arbetet på harmonisering av lagstiftningen, men vi måste finna vägar att överbrygga dessa. Det kan ta tid, och man måste som medlem i Nordiska rådet vara utrustad med ett visst tålamod. Låt mig, herr talman, ta ett aktuellt exempel. På den svenska riksdagens bord ligger ett regeringsförslag om en överenskommelse beträffande gränskommunalt samarbete, en s.k. konvention. Rekommendationen om en sådan överenskommelse antogs av rådet 1969 efter medlemsförslag 1967 och 1969, där jag var en av undertecknarna. Det gränskommunala samarbetet har hittills vilat på ett oklart rättsligt underlag. Kommunerna har ej kunnat träffa rättsligt bindande avtal över gränserna. Bland svårigheterna kan nämnas att kommunal kompetens och lagstiftning är olika i de olika nordiska länderna. Även de administrativa traditionerna är olika. Av historiska skäl har Finland och Sverige likartade system. Norge och Danmark har av samma skäl kommit att ha en annan ordning. När vi — i nästa vecka, hoppas jag — antar förslaget om gränskommunalt samarbete, återstår det att föra ut detta i det praktiska arbetet mellan gränskommunerna som i sin tur har att föra ut det i medborgarnas vardag. Det är ett stort och omfattande arbete, och även om naturligtvis ett samarbete har pågått mellan gränskommunerna så är det min starka förhoppning att den här konventionen skall leda till ytterligare framsteg, till gagn för de olika kommunerna. Men vad jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på är att det tagit ca 10 år från det att tanken väckts i Nordiska rådet till att den förs ut i det praktiska livet. Just nu föreligger det ett medlemsförslag om en översyn av Nordiska rådets organisation och verksamhetsformer. I detta ägnas särskild uppmärksamhet åt rådets och utskottens kontrollerande funktioner. Syftet är att ytterligare utveckla denna sida av rådets verksamhet.

För den fortsatta effektiviteten är det emellertid av vikt att också framgent ge akt på faran för onödig ansvällning av administration och dokumentproduktion. Rådets nya budgetkommitté har härvidlag ett särskilt ansvar. I samma syfte bör man likaså oavlåtligt sträva efter att arbetet koncentreras på huvudsaker och att det koordineras på bästa sätt.” Som jag erinrat om är detta föremål för Nordiska rådets uppmärksamhet genom ett direkt medlemsförslag som nu behandlas inom juridiska utskottet och som jag hoppas kommer upp till behandling vid Nordiska rådets nästkommande session i Oslo.

Herr talman! Om jag förstår herr Hernelius referat av Karl-August Fagerholms memoarer rätt så står jag här som företrädare för en kvalificerad galenskap — jag företräder otvivelaktigt oppositionen, jag är medlem av Nordiska rådets presidium och jag är ordförande i rådets svenska 2 delegation. Jag läser också Karl-August Fagerholms memoarer om kvällarna, men jag har inte hunnit lika långt som herr Hernelius. Det refererade avsnittet har jag inte läst. Men om det är fråga om en galenskap, får jag säga att det är en mycket trivsam galenskap. Jag tycker att det är ett stimulerande och bra samarbete som vi har i den svenska delegationen till Nordiska rådet och i presidiet. Man lär sig uppskatta det kanske litet torra men viktiga vardagsarbete som uträttas i dessa institutioner. Allan Hernelius sade att Nordiska rådet och dess delegation kanske gör för litet väsen av sig. Det tycker jag också, men det är inte så lätt att göra sig bemärkt. Jag har nu suttit här och lyssnat till tre utmärkta anföranden om det nordiska samarbetet, men de innebär naturligtvis inte något sprakande fyrverkeri som tänder andarna och själarna. Det ligger nog i sakens natur. Det är litet av grandiosa konflikter och spänningar i det nordiska samarbetet. Dessutom har vi i allmänhet misslyckats när vi har försökt sätta i gång med stora planer, men däremot varit utomordentligt framgångsrika i det vardagliga arbetet. Jag vill likväl understryka att i och för sig har Allan Hernelius rätt. Jag tror det är viktigt att vi gör vad vi kan för att sprida bättre information om det nordiska samarbetet i allmänhet och om Nordiska rådet i synnerhet. Vi har under det gångna året gjort en hel del ansträngningar, och vi skall fortsätta på den vägen i samarbetet med presidiet, för det är viktigt att på det sättet förankra den här verksamheten. Jag har nämligen meningen att Nordiska rådet och det nordiska samarbetet växer i betydelse. Det är riktigt, som både Johannes Antonsson och Allan Hernelius nämnde, att det inte finns något exempel på demokratiska länder som med bevarad självständighet har nått så långt i internationellt samarbete som de nordiska länderna. I en tid av allvarlig internationell kris är dessa resultat någonting viktigt att peka på. Jag har i andra sammanhang sagt att de nordiska länderna för omvärlden har stått som företrädare för en enkel och handfast framtidstro när det gäller att gripa sig an med de för människorna väsentliga trygghetsfrågorna: sysselsättning, social välfärd, utbildning och framtid. Och just i det praktiska arbetets resultat är detta viktigt för att bygga under en fortsatt framtidstro i en ond tid. När vi i det nordiska samarbetet tar upp sådana frågor som ungdomssysselsättningen och sysselsättningsproblemen över huvud taget är det viktigt att vi var och en för sig och tillsammans kan visa att vi förmår uträtta någonting. Det parti som jag företräder har som ett led i strävandena att vitalisera Nordiska rådet velat forma ett handlingsprogram för den nordiska arbetarrörelsen. Det har en gammal historisk tradition från de arbetarkongresser som har hållits ända sedan förra seklet. I Helsingfors i fjol sammanställde de socialdemokratiska partierna i de fem nordiska länderna samt landsorganisationerna i Danmark, Norge och Sverige liksom företrädare för finsk och svensk fackföreningsrörelse ett handlingsprogram för nordiskt samarbete. Detta kommer vi att driva, men det sker inte — Nr 33 för att markera isolering eller för att markera att vi på något sätt skulle vara bärare av absoluta sanningar, utan vi vill inbjuda till en fri diskussion om dessa för Norden centrala frågor. Vi har uttryckt en förhoppning om att även andra rörelser — konservativa, liberala, centeristiska och vilka — Nordiska rådet de är — på samma sätt bör prestera handlingsprogram som grundval för en fri och öppen diskussion både över partigränser och över nationsgränser. Jag tror att detta är ett led i att stimulera och vitalisera det nordiska arbetet. Jag har bara kort tid till mitt förfogande, men jag kanske hinner med en polemisk punkt ändå, när nu herr Antonsson är här.

Det har väckt starka reaktioner i våra grannländer. Vad jag vill säga är att vi är överens om mycket och att det är bra. Vi skall fortsätta att driva det nordiska samarbetet. Men det förutsätter — för att återigen anknyta till herr Hernelius — att regeringarna inte är trumpna, och vad mera är, att regeringarna vid sitt hanterande av grannarna följer grundläggande principer för ett nära och konstruktivt nordiskt samarbete. Jag hoppas att detta misstag inte kommer att upprepas, och jag vill gärna tro att herr Antonsson här vill etablera sig som en effektiv vakthund för att hindra sådana fortsatta misstag.
Herr talman! Vad beträffar devalveringen vill jag bara tillägga att såvitt jag är riktigt underrättad föregicks inte det svenska devalveringsbeslutet av mindre samråd än vad som tidigare varit brukligt i sådana fall i Norden. Det är naturligt att frågor om devalveringar är känsliga; jag kan dock intyga att jag var närvarande när information lämnades till riksbankseheferna i Norden. Det var i god tid före devalveringsbeslutet, och då gavs det möjligheter till samråd. Sedan vill jag beträffande Olof Palmes inlägg om bristen på fyrverkeri i denna debatt, liksom tidigare, gärna hålla med honom. Det är inget fyrverkeri i dag. Det kommer nog att bli det när det gäller televisionen så småningom. Då får vi säkert se många pjäser tändas och avsändas, så vi kan se framåt med förtröstan på den punkten. Vad Karl-August Fagerholm beträffar skulle herr Palme, när han kom längre fram i sin läsning, kanske märka att vad Fagerholm kritiserar i Danmark och Sverige är principen att oppositionen alltid skall tillsätta delegationsordförande. Nu har ju den principen fått ett annat innehåll efter många år, och det gör kanske att vi efter denna händelse icke nå gonsin återvänder till den gamla principen. Ett rollbyte kan, herr Palme, ha många fördelar med sig.

Herr talman! Allan Hernelius säger att den dag när televisionssatelliten kommer upp, då blir det luft i luckan, då blir det fyrverkeri. Det är klart att vi gemensamt får se fram emot den dag då författare Sundmans luftballong går till väders — då får vi se vad som händer. Till kommunministern Johannes Antonsson vill jag säga att jag gläder mig åt hans markering av betydelsen av det partipolitiska samarbetet. Det är inte vår mening att man skall förfalla till något småaktigt partinit. Men vi anser ju alla att partier är fria staters liv. Vi vet hur betydelsefullt — Nr 33 det systemet är för att vitalisera arbetet i våra egna parlament. Då bör Onsdagen den vi ta till vara den kraftkällan också i det nordiska samarbetet, samtidigt 23 november 1977 som vi bibehåller ett samarbete över både partioch nationsgränser. För oss inom arbetarrörelsen har detta varit naturligt, eftersom vi har — Nordiska rådet en mycket lång tradition att bygga på. Vi fann det i och för sig vara en ganska märklig händelse när det lyckades att förena fem partier och fem fackföreningsrörelser om ett gemensamt handlingsprogram under Knut Johanssons ledning. Vi hoppas uppriktigt att det skall bli möjligt för de andra partikonstellationerna att söka sig fram på liknande vägar som ett led i att vitalisera vår gemensamma debatt. Det är naturligt att vi inom arbetarrörelsen sysslar med sådana frågor som arbete åt alla, arbetsmiljöns förbättring, kapitalbildningen, energipolitiken och industripolitiken. Det är områden där vi i ett samarbete skulle kunna utnyttja vår samlade potential så att säga. Det är möjligt att andra partier har andra hjärtefrågor som de vill skjuta fram i förgrunden -— det ligger inget ont i det. Jag hoppas att detta kommer att vara ett led i att vitalisera det nordiska samarbetet. Sedan hade vi en liten debatt om devalveringen. Här var det ju inte utrikesutskottets ordförande utan fastmer riksbanksfullmäktiges vice ordförande som tog till orda. Jag vill inte bestrida att det kan ha förekommit någon kontakt mellan riksbankerna — det vet jag faktiskt inte, jag är inte riksbanksfullmäktig. Men jag tror att Johannes Antonsson är litet dåligt underrättad. Det är naturligtvis så att såväl de nordiska regeringarna som jag underrättades någon aning i förväg om att det var en devalvering på gång. Men det finns en i grunden väsentlig skillnad mellan en ren underrättelse och ett samråd, där man bereds tillfälle att framföra sina synpunkter och får möjlighet att påverka besluten. Det var på den punkten som den svenska regeringen fallerade och icke följde traditionen. Resultatet har blivit skarpa reaktioner från Finlands president och Norges regering, som tyckte att tidigare praxis inte hade följts. Resultatet har också blivit mycket skarpa reaktioner från min sida, eftersom man bröt mot den praxis som vi hade byggt upp sedan länge, att oppositionen under alla förhållanden skall få möjlighet att påverka sådana här beslut. Nu fick vi i stället ett meddelande: Här är beslutet fattat, därom underrättas ni, men beslutet är oåterkalleligt. Johannes Antonsson framhåller att han ju inte kan veta vad de håller på med i de finansiella sfärerna, vad Bohman donar med, vad deputerade i riksbanken och riksbanksfullmäktige donar med. Det kan jag ha en viss förståelse för. Jag vill inte sätta Johannes Antonsson vid skampålen. Det var bara en uppmaning för framtiden. Så fort han luktar sig till att det är någonting på gång som kan tänkas påverka våra relationer till våra nordiska grannländer, så är det min förhoppning att han måtte vara på alerten och såsom en vakthund bevara och bevaka det nordiska samarbetets frågor. Vi har haft positiva erfarenheter av det nordiska sam 25 arbetet under de gångna åren men detta är den negativa sidan. Det är den som har lett till reaktioner, trumpenhet och skarp kritik inom länderna. Det vore därför ytterligt värdefullt, om detta inte skulle komma att upprepas i framtiden.

Herr talman! Om jag säger att vi har gamla traditioner i nordiskt samarbete inom arbetarrörelsen, innebär det ingen nedvärdering av vare sig andra partiers historia eller deras aktivitet i fråga om att väcka medlemsförslag i Nordiska rådet. Därvidlag kan vi vara helt överens. Men det är alltid intressant att lyssna till Johannes Antonsson. Han berättar nu att när han åkte omkring och talade med sina nordiska kolleger, sade dessa: Här står vi inför ett val: antingen skall vi uppnå en bred parlamentarisk enighet eller också blir det en våldsam devalvering. Ja, Nr 33 det var i så fall vad som skedde här i Sverige, eftersom man inte lyckades uppnå någon bred parlamentarisk enighet. Man körde en borgerlig block politik och det blev en våldsam devalvering. Det skedde utifrån den logik som herr Antonsson själv har etablerat. Nordiska rådet Jag kan ju orimligen veta vad som förekommit under herr Antonssons samtal med sina kolleger. Men det var intressant att lyssna till detta. Jag har haft att gå efter de officiella uttalanden som gjorts av Finlands president och Norges regering. Att de inte tagit upp dessa frågor med Johannes Antonsson kan möjligen bero på att man på nordiskt håll ännu inte är medveten om vilken central ställning i dessa frågor som Johannes Antonsson har — jag är i varje fall angelägen att tillskriva honom en sådan och jag hoppas att han kommer att tillägna sig den.

Herr talman! Nu skall jag återigen, Olof Palme, tala som deputerad i riksbanken. Olof Palme tycks ha den föreställningen — detta är alltså ett slutord om devalveringen — att de nordiska riksbankscheferna lever i slutna rum och inte har kontakt med sina finansoch ekonomiministrar. Så är naturligtvis inte fallet.
Herr talman! Den här debatten börjar anta intressanta former. Johannes 23 november 1977 Antonsson började sitt senaste inlägg med att konstatera att regeringen här i Sverige har så stor majoritet att den rent parlamentariskt sett kan regera. Det är inte som i Danmark med jämviktsriksdag, där man får lov att ta sig fram med breda parlamentariska lösningar. Det har sällan i Sverige förekommit att en regering haft en sådan stabilitet som i dag. Den behöver alltså inte ta hänsyn, och det har den heller icke gjort. Nu säger Johannes Antonsson att det finns sådana svårigheter i landet att det i och för sig är önskvärt med breda parlamentariska lösningar, en samling av krafterna för att komma till rätta med de stora problem som råder i landet. Det var allmänt formulerat, men det var i alla fall uttryck för ett hänsynstagande till oppositionen som jag tidigare icke hört från regeringsbänken. Denna ekumenik, som Johannes Antonsson sprider inte bara på det nordiska fältet utan också till den svenska parlamentariska scenen, tycker jag i och för sig är löftesrik. Det vore bra om Johannes Antonsson kunde agera som vakthund även när vi skall behandla sådana frågor som det statsfinansiella läget, kärnkraften, energipolitiken och annat. Om Johannes Antonsson då vill vara företrädare inte endast för den nordiska samlingen utan också för en bredare folklig samling i svensk politik önskar jag honom uppriktigt framgång i denna hans gärning.

Herr talman! Det är med en viss förvåning som jag har tagit del av kulturutskottets betänkande. Jag är förvånad över att ambitionsnivån är så låg — man får intrycket att utskottet anser att allt är bra som det är i dag och att det inte finns anledning att göra något mer i de här frågorna. Jag är förvånad också därför att det i betänkandet talas varmt och = Nr 33 mycket om att vi nu skall förverkliga kulturpolitikens mål från 1975 års proposition. Men när 1975 års proposition behandlades var den nuvarande majoriteten inte lika nöjd som den förefaller vara i dag. När propositionen behandlades hade en rad motioner väckts — en del med = Kulturpolitiken liknande krav som jag tillsammans med några andra moderater har rest i den motion som vi nu behandlar. Men nu har tydligen majoriteten i utskottet radikalt ändrat attityd i de här frågorna. Vi vet i dag att för många människor är kultur i olika former något främmande. Vi vet också att endast en minoritet av befolkningen tar del av det kulturutbud som finns. Dessutom står många kulturskapare helt utan samhälleligt stöd för sin verksamhet — de saknar t.ex. lokaler för att bedriva sin verksamhet, för utställningar osv.

Eftersom utskottet inte anser att det finns anledning för riksdagen att engagera sig i dessa frågor får jag tydligen sätta min lit till våra universitet och högskolor, där det nu har börjat röra sig på dessa områden. Beträffande vår begäran om tillsättande av en utredning med uppgift att lägga fram förslag till en utbyggnad av den kulturella verksamheten för barn och ungdom, varvid den kommunala musikskolan bör vara mönsterbildande, hänvisar utskottet till att det finns en särskild barnkulturgrupp inom utbildningsdepartementet som skall avlämna en rapport senare i höst. Det var en glädjande nyhet. Men utskottet säger vidare att ”det i den kommunala musikskolan blivit allt vanligare med olika inslag vid sidan av musiken, exempelvis dans och dramatik”. Sådana inslag förekommer nu enligt utskottet i ungefär 10 926 av våra kommuner. Det är gott och väl att denna verksamhet bedrivs i 10 96 av våra kommuner, men jag tycker inte att det är gott och väl att utskottet tycks acceptera att denna form av verksamhet fortfarande saknas i 90 96 av kommunerna. Enligt min mening satsar vi alltför litet och har alltför låg aktivitet från samhällets sida när det gäller att erbjuda barn och ungdom kulturupplevelser. Jag inser att alla människor inte kan omvändas till att bli intresserade av kultur, och jag inser att många människor redan har sin inställning till kulturen fastlagd. Men jag inser inte att detta även skall gälla barn och ungdom. Dessa har ännu inte hunnit stelna i några mönster. Barn och ungdom kan vi ge kulturupplevelser, om vi vill satsa på det. En planmässig satsning på barn och ungdom kanske skulle kunna få som resultat att den unga generationen blir förtrogen med kulturen så att den får en given plats i deras liv. Jag beklagar således att kulturutskottet inte tycks ha någon egen vilja 29 i dessa frågor utan till övervägande del hänvisar till 1976 års beslut om kulturpolitiken, det beslut som nuvarande utskottsmajoritet då till stor del opponerade sig emot. Eftersom jag finner det meningslöst att mot ett enigt utskott framställa några yrkanden, avser jag att i annat sammanhang återkomma till dessa frågor.

Herr talman! Jag hade inte antecknat mig för något inlägg i den här frågan därför att jag trodde att Yvonne Hedvall som huvudmotionär via sina partivänner hade fått de informationer som kunde behövas för att komplettera utskottsbetänkandet. Jag misstog mig härvidlag, och därför kan det kanske vara värdefullt att jag lämnar en sådan komplettering. Jag vill samtidigt göra en liten kommentar till Yvonne Hedvalls resonemang. Jag tror inte att vare sig kulturutskottets majoritet eller dess minoritet har annan mening än Yvonne Hedvall och hennes medmotionärer när det gäller behovet av insatser på kulturområdet. Det behövs insatser över hela fältet, både för att stödja och på olika sätt underlätta kulturskaparnas - om jag tillåts kalla dem så — verksamhet i olika sammanhang och för att göra det möjligt för människor som i många avseenden står utanför ett aktivt kulturutbud att få del av ett sådant. Det står helt klart att det här krävs väldigt många insatser såväl av statsmakten och sekundärkommunerna som av primärkommunerna. Det är helt uppenbart att det förhåller sig på det sättet. Jag har ingen anledning att avvika från Yvonne Hedvalls uppfattning i det avseendet, och jag tror som sagt att uppfattningen delas av utskottet. Men utskottets uppfattning skiljer sig från Yvonne Hedvalls när det gäller de vägar som hon anvisar i samband med dessa insatser. Vi menar att det här i första hand gäller att öka resurserna, att statsmakten via förslag från regeringen och genom beslut i riksdagen ställer ökade ekonomiska resurser till förfogande. Det är visserligen viktigt och värdefullt att vilja mycket, men det räcker inte för att man skall uppnå några konkreta resultat. Detta framhålls också av kulturrådet i dess anslagsframställning för 1978/79, där det säger att det nu gäller att fullfölja de reformbeslut avseende kulturområdet som olika samhällsinstanser, t.ex. den svenska riksdagen, har fattat. Om jag förstod Yvonne Hedvall rätt när hon avslutningsvis i sitt anförande sade att hon kommer att välja andra vägar för att få motionens synpunkter beaktade, så återkommer hon tillsammans med partivänner med begäran om ökade anslag. Det är ju det som är det stora problemet. Självfallet finns det, som också anförs i motionen, vissa utredningsbehov som inte är tillgodosedda. Där skiljer sig kulturutskottet från motionärerna på ett bestämt sätt. Utskottet menar att de ytterligare utredningsinsatser som behövs centralt från samhällets sida skall skötas av statens kulturråd och andra organ. Kulturrådet är ju en myndighet som är inrättad för att svara för den statliga kulturpolitiken framför allt vad Nr 33 gäller att göra utredningar och lägga fram förslag i olika avseenden, inte Onsdagen den minst på de områden som Yvonne Hedvall och hennes medmotionärer 23 november 1977 har pekat på. Bl. a. gäller det barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i ett aktivt kulturutbud. Det är uppgifter som ligger dels på — Kulturpolitiken kulturrådet och statens ungdomsråd, dels på en viss grupp som arbetar inom departementet. Här kommer min stora förvåning in och mitt noterande av uppenbarligen bristfälliga kontakter inom majoritetskonstellationen. Det är tydligen så att Yvonne Hedvall först genom utskottets betänkande får reda på att en grupp arbetar inom utbildningsdepartementet med barnoch ungdomsfrågor vad gäller kultur. Det är enligt min mening anmärkningsvärt. Det finns tydligen mycket att göra för att tillskapa information mellan dem i regeringsställning som har ett majoritetsansvar och representanterna för samma majoritet i riksdagen. Då kan ju väldigt många av de missförstånd som skingras först med ett utskottsbetänkande icke behöva uppstå och uppta riksdagens tid. Därmed har jag inte sagt att det inte är viktigt, när nu inte dessa kontakter existerar, att riksdagen via debatt i kammaren och via utskottsbetänkanden får tillfälle att klarlägga faktiska förhållanden och skingra sådana här missförstånd. Jag har inte funnit att Yvonne Hedvalls inlägg ger anledning till någon annan mening än den ett enhälligt kulturutskott har anfört i sitt betänkande. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets förslag att motionen, på de grunder som utskottet har anfört, måtte avslås.
Herr talman! Jag tror att Hans Alsén något missuppfattade mig när han sade att det var anmärkningsvärt att jag först genom utskottsbetänkandet fick vetskap om att denna arbetsgrupp fanns. Det var inte det jag uttryckte min glädje över att ha fått reda på, för det visste jag tidigare, utan det var att arbetsgruppen kommer att framlägga en rapport senare i höst. Vad jag förstår av utskottets skrivning var det även en nyhet för utskottet när betänkandet skrevs. Det är glädjande att höra att utskottet trots allt inte har någon annan mening än den jag har uttryckt i motionen. Tyvärr framgår det inte av betänkandet. Av den anledningen ansåg jag mig tvungen att ta några minuter i anspråk av kammarens ledamöters tid för att uttrycka min besvikelse över att utskottet har haft en så låg ambitionsnivå i betänkandet. Det sägs vidare att utskottet inte kan gå in på de vägar som jag har föreslagit, därför att det kostar pengar. Men de förslag som ligger går till övervägande del ut på begäran om att utredningar skall tillsättas och är alltså inte några konkreta förslag om kostnadskrävande åtgärder. Utskottet säger också att vissa utredningsbehov f.n. inte är tillgodosedda. För en stund sedan fick jag till svar att frågorna skall skötas av statens kulturråd, och därför frågar jag: Betyder det att ingen annan 31 än statens kulturråd får ge utredningsdirektiv och impulser till nya utredningar?
Herr talman! För att svara på den sista frågan först vill jag framhålla att det självfallet står alla och särskilt majoriteten till buds att tillsätta hur många utredningar som helst, om nu detta är bristen i dagens samhälle. Jag har förut upplevt det så — och det tror jag att hela svenska folket har gjort — att när vi fick en ny regering skulle utredningsväsendet minskas ner, att det har varit ett alltför rikhaltigt bestånd av utredningar, som — om jag nu kanske får läsa det litet slarvigt — egentligen inte avsöndrar någonting från svenska folkets synpunkt värdefullt. Nu får jag emellertid det intrycket att vi skall tillsätta så många utredningar som möjligt för att lösa problem som jag och utskottet menar rimligen bör lösas i första hand genom ökade resurser till kulturaktiviteter på olika områden. Det är det primära, som jag vill stryka under. Det är denna typ av resurser som krävs. Jag hoppas att Yvonne Hedvall, när budgetpropositionen kommer om några månader, bevakar att ekonomiska resurser ges för dessa ändamål. Så till utredningsverksamheten, för att ta den från utskottets synpunkt. Utskottet anser och har tidigare ansett att de frågor som tas upp i motionen ligger inom kulturrådets kompetensområde. När det finns en statlig myndighet, som har till uppgift att syssla med dessa frågor, vore det väl inte särskilt vare sig rationellt eller från skilda synpunkter lämpligt att välja vägen via parlamentariska utredningar. Vi anser att kulturrådet har klart dokumenterat sin insikt om det behov som kan finnas av att ytterligare belysa de frågor som berörts i motionen. Kulturrådet har dessutom ganska avancerade planer för sin fortsatta utredningsverksamhet både på de områden som motionen gäller och på olika andra områden, som bl.a. berörs i kulturutskottets betänkanden nr 8 och 9, vilka senare skall behandlas i kammaren.
Herr talman! Skall jag då fatta detta senaste inlägg så, att det fortfarande står var och en fritt att uttrycka önskemål om nya utredningsuppdrag och att man även kan tänka sig att kulturrådet åläggs att genomföra dessa utredningar? Det ifrågasattes om det är rätt och lämpligt att begära en ny parlamentarisk utredning, när det redan finns en sådan tillsatt. Nej, givetvis inte. Men om detta nämns inte ett ord i utskottsbetänkandet. Det finns inte en enda liten svag andning om att man skulle kunna tänka sig att uppdra åt en redan sittande utredning att även utreda de frågor vi har tagit upp i motionen.
Nr 33 Herr talman! Jag blev litet ängslig, när jag lyssnade på Yvonne Hedvall. Onsdagen den Nästan med förvåning i rösten frågade hon mig om det verkligen står 23 november 1977 henne och andra ledamöter fritt att lägga fram förslag om utredningar och annat. Även om jag tycker att det politiska klimatet och mycket — Kulturpolitiken i det svenska samhället har genomgått en beklaglig förändring under de senaste 12-14 månaderna, har det inte gått så långt att någon har signalerat att man inte vill lyssna på och ta ställning till förslag som kan komma beträffande den ena eller andra frågan inkl. propåer om statliga utredningar. Vad sedan gäller frågans andra del, alltså möjligheten att påverka statens kulturråd att ta upp utredningsförslag och genomföra dem i konkret utredningsarbete, vill jag framhålla att man nu med den nya regeringens raska grepp åtminstone i den frågan har sett till att det är borgerlig majoritet i statens kulturråd. Det är ”nya friska” tag. Det måste väl då finnas en god jordmån, föreställer jag mig, för en rad av de propåer som Yvonne Hedvall och andra progressivt verksamma på det kulturella området kan tänkas komma med och avsöndra idémässigt. Det finns alltså goda möjligheter att på de grunder som är vanliga inom alla partier —- i varje fall inom vårt — tala om för dem som representerar ens eget parti i en statlig myndighet att detta är viktiga frågor. Man kan också förutsätta att partier i allmänhet fungerar så att de synpunkter och idéer som kommer från medlemmarna — de som stundom kallas gräsrötter — också bärs fram till statens kulturråd. Det är egentligen en av de primära uppgifterna enligt instruktionen för statens kulturråd att försöka fånga upp vad, som det också litet egendomligt brukar heta, vanliga människor har för uppfattning i den här frågan. Om jag har förstått Yvonne Hedvall rätt, så tolkar hon vanliga människors uppfattning på det här området, så det finns väl goda förutsättningar att få utredningar till stånd också via statens kulturråd, om det är motiverat och om frågorna inte har utretts tidigare. Det mesta har nämligen utretts på det kulturpolitiska området. Men tyvärr — jag återkommer till det — är det främst de ekonomiska resurserna som alltjämt är för små. Jag tror att det är där Yvonne Hedvall och andra skall försöka sätta in den verkliga kraften, om vi skall kunna föra de kulturpolitiska frågorna framåt.
Herr talman! Herr Alsén var rädd, sade han för en stund sedan, och det må väl vara honom obetaget, om han tycker att det känns behagligt på något sätt. Men om han tänker efter vad det egentligen var jag sade, så borde han tycka att jag har större anledning att vara rädd än han. I sitt första anförande sade nämligen herr Alsén att vissa utredningsbehov inte är tillgodosedda och att detta i fortsättningen skall skötas av statens kulturråd. Det var då min rädsla dök upp. Jag började fundera över om herr 33 Alséns inlägg innebär att vi andra inte får komma med några idéer om nya utredningar utan att detta helt och hållet skall komma från kulturrådet självt.

Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottet anser att en utveckling av musiklivet i den riktning som jag uttalat önskemål om i min motion är angelägen. Sedan jag väckte motionen har också kulturrådet i sin anslagsframställning för budgetåret 1978/79 redovisat ett omfattande program för hur de frågeställningar jag tagit upp i min motion bör angripas. Av den nämnda anslagsframställningen framgår att statens kulturråd fäster stor vikt vid åtgärder som går ut på att tillgodose en större mångfald i förhållande till ett av kommersiella intressen alltför likriktat musikutbud. Det är också värdefullt att statens ungdomsråd påbörjat en kartläggning av hur det kommersiella fritidsoch kulturutbudet påverkar ungdomarnas miljö och ungdomsorganisationernas verksamhet och att detta kartläggningsarbete skall göras i kontakt med bl.a. statens kulturråd. Det är vidare glädjande att kunna konstatera den ökade aktivitet som utvecklats inte minst inom våra bildningsorganisationer i dessa avseenden. Jag syftar här bl.a. på de initiativ som tagits inom ABF för att bättre förankra musiklivet i folkrörelsernas arbete. Med hänsyn tagen till utskottets positiva inställning i sak och de initiativ som nu redovisats i utskottets betänkande för att främja den utveckling som jag vill se inom vårt musikliv är jag införstådd med att någon ytterligare utredning f.n. inte är av behovet påkallad. Jag har sålunda för dagen inget yrkande. Jag kommer självfallet att följa kulturrådets arbete i detta sammanhang med stort intresse.

Herr talman! 1960 och 1970-talen kommer att gå till historien som den period då den kommersiella masskulturen slog igenom på allvar och de försök som gjordes att förhindra detta var så marginella att de var dömda att misslyckas. I vpk:s motion 965 lägger vi fram en rad förslag till konkreta åtgärder, avsedda att förhindra en sådan här utveckling. De förslagen avfärdas av utskottet på en sida — av okunnighet eller rädsla låter jag vara osagt. Vi redovisar i vår motion också vår grundläggande syn på hur det kulturpolitiska arbetet bör bedrivas. Jag skall här bara helt kort gå in på vår principiella ståndpunkt — den finns utförligt redovisad i motionen —- för att sedan ta upp ett par områden där kommersialiseringen blir allt allvarligare. Kulturen kan enligt vår uppfattning inte ses isolerad från det samhälle vi lever i och som en angelägenhet för några få. Kulturen är relaterad till den motsättning som är grundläggande i alla kapitalistiska samhällen — den mellan arbete och kapital. I Sverige i dag bestäms kulturens villkor av de krafter som har den ekonomiska makten. Vpk anser att kulturen är en del av klasskampen, att kultur är ett uttryck för människors arbete, erfarenheter och upplevelser och ett redskap för att förändra verkligheten. Under hela 1900-talet har kulturlivet alltmer kommersialiserats och industrialiserats. Kapitaloch maktkoncentrationen inom näringslivet slår igenom också på kultursektorn. Kulturen har förvandlats till en försäljningsvara, där lönsamheten är den styrande faktorn, en massproducerad vara som passivt skall konsumeras, avsedd att påverka som en del av medvetandeindustrin och avsedd att ge profit. Det är mot denna bakgrund vi ställt en rad krav också på den statliga kulturpolitiken. De kulturpolitiska åtgärderna måste syfta till att bryta mot monopoliseringen och maktkoncentrationen, mot den kommersiella skräpkulturen. De måste ha som målsättning att befordra en socialistisk kultursyn. I dag präglas den statliga kulturpolitiken av att man ser frågan som ett distributionsproblem. Man bortser från kulturens klassförankring både i konsumtion och i produktion. Man använder kulturpolitiken som ett instrument för att skyla över klassmotsättningarna och dämpa det ekonomiska systemets skadeverkningar. De problem som man trots allt erkänner inom kulturområdet skjuter man framför sig eller bortser fegt ifrån. Den skräpkultur som barnen erbjuds har man uppmärksammat men inte åtgärdat annat än marginellt. Barnen och ungdomarna är den grupp som de multinationella företagen framför allt riktar in sig på. Jag skall här bara ange några exempel. Av det utbud som finns av barnfilm, serier, böcker, musik och leksaker för barn är enligt de senaste siffrorna mellan 80 och 90 96 importerat, ofta framställt av multinationella företag. Våldsinslagen är vanliga. Alla kulturella särdrag är utrensade. Barnbilderböckerna skall t.ex. passa i en rad länder. Därför kan man t.o.m. se bilar köra mitt på vägarna, eftersom en del länder har högeroch andra vänstertrafik. Böckerna för de äldre barnen och ungdomarna är uppbyggda efter mycket bestämda scheman, de är fulla av fördomar och odemokratiska värderingar. De idealiserar ett konservativt, för att inte säga reaktionärt, könsrollsmönster och propagerar för en auktoritär människosyn, där hjälten är överlägsen alla andra. De är ofta rasistiska och förhärligar våldet som en möjlighet att lösa konflikter. Detsamma går igen när det gäller serierna. Jag rekommenderar såväl kulturutskottets som riksdagens ledamöter att ta sig en titt i tidningar som Varulven, Dracula eller Chock och skräck. Och det är ingen liten marknad det rör sig om utan en väldigt snabbt växande. Vilka är det då som läser dessa böcker och serier? Alla hittills gjorda utredningar visar att det är arbetarklassens barn som drabbas av denna kulturimperialism. Går vi så till filmproduktionen finner vi att i dag 1 av 20 svenskproducerade filmer är en barnfilm. Det mest slagkraftiga mediet — TV — har nyligen analyserats från barnsynpunkt av tre forskare på Sveriges Radio. Deras bok heter Blunda inte för barnens tittande. Men det är uppenbarligen vad man gör i kulturutskottet. I boken redovisas hur mycket barn och ungdomar tittar på TV och vad de tittar på. Det är skrämmande siffror. Barnen tittar mycket på TV och ofta på vuxenprogram, i första hand de s.k. underhållsprogrammen. Också här, påvisar författarna, slår kommersialiseringen mycket kraftigt igenom. Få program är egentillverkade och importen stor. Också här slår likriktningen igenom. Programutbudet passiviserar snarare än aktiverar. Det sprider ideal och myter om individualism och om personlig och ekonomisk frihet efter känt USA mönster. Men friheten blir en frihet för några få och en ofrihet för de många. Den blir en frihet att förtrycka, och folkflertalet påtvingas ett mönster — Nr 33 som skiljer sig från de egna erfarenheterna och upplevelserna. Onsdagen den De här perspektiven på TV blir än mer skrämmande om man lyckas 23 november 1977 driva igenom det projekt som diskuterades tidigare i dag, nämligen Nord= LL sat-projektet. Vi betraktar detta som en av de viktigaste kulturpolitiska — Kommersialismens frågorna på flera år. Genomförs detta projekt är det verkligen en seger = verkningar på för en borgerlig passiviserande kultur och för kapitalets strävan att kon = kulturområdet trollera allt större delar av vårt liv. Vi lär få återkomma till denna fråga, men jag vill ändå kort beröra den, eftersom det förefaller som om besluten redan börjat fattas, helt utanför demokratisk kontroll. Hur kan man annars förklara de annonser där det söks personal till satellitkommunikation och de planer som finns inom den industrin att starta massproduktion av de tillsatser som kommer att krävas till TV-mottagarna? Nordsat hänger nära samman med vilken kulturpolitik man väljer att föra. Valet kommer att stå mellan Nordsats borgerliga masskultur och en verklig satsning på en progressiv kultur såväl inom som utom Sveriges Radio. Nordsats främsta syfte är inte kulturellt utan ekonomiskt. Industrin vill ha en gemensam masskultur som effektiviserar försäljningen av dess produkter. Andra ekonomiska skäl som talar för projektet är att marknaden för färg-TV nu börjar mättas — nu vill man ha ett nytt miljardprojekt som sätter fart på försäljningen. Några egentliga kulturpolitiska skäl kan vi alltså inte finna ligger bakom projektet — och inte heller det skäl som utbildningsministern så gärna framhåller, nämligen invandrarnas intressen. Den största gruppen invandrare i Sverige — finländarna — har tvärtom tagit avstånd från projektet. De har framhållit att visst vill de ha fler finska program men att det finns andra möjligheter att åstadkomma sådana. Man kan bygga ut länkförbindelsen mellan våra bägge länder eller också kan man i Sverige producera program som tar upp situationen för de finländska invandrarna här och nu. Herr talman! Utskottet avvisar våra bägge krav, dels om en samlad utredning av kommersialismens verkningar, dels om en kulturlag som skulle garantera en jämn kulturell standard i kommunerna. Utskottet hänvisar beträffande det första kravet till statens kulturråd. Men som vi framhåller i vår motion så finns det i dag ingen samlad överblick. Kulturrådet har inte presenterat någon analys av kommersialismens verkningar. En rad instanser sysslar i och för sig med frågan, bl.a. statens ungdomsråd. Men utredningarna är splittrade, och de är inte politiskt förankrade. Vi kanske kommer att få en rad beskrivande utredningar men inga konkreta förslag till åtgärder och ingen ordentlig genomlysning av hela problematiken. Det är just detta som karakteriserat de senaste årens utredningsförslag. Man analyserar och beskriver styckevis och delt, men de konkreta motåtgärderna saknas i stort sett. Det senaste exemplet är litteraturutredningens förslag, som i stort sett innebär ett stöd helt på branschens villkor. ” Och medan beskrivningarna och utredningarna fortskrider, så förstärks maktkoncentrationen inom den kommersiella kultursektorn. Under tiden rustar kommunerna ned kultursektorn, och ojämlikheten mellan kommunerna ökar. Under tiden försvåras situationen för de progressiva kulturarbetarna, för centrumbildningarna och för de fria grupperna. Arbetarrörelsen har viktiga traditioner att slå vakt om. Den tog från första början upp den socialistiska kulturkampen. Den slog vakt om de progressiva och levande inslagen i det historiska kulturarvet. Den måste i dag försvara vad som uppnåtts och utvidga kampen mot de imperialistiska monopolens nedbrytande krafter. Tyngdpunkten i den kampen måste ligga på arbetsplatserna, i skolorna, i det dagliga livet och i kulturarbetarnas organisationer. Utskottet har varit helt enigt i sitt yrkande om avslag på vår motion. Samtidigt framställer emellertid Sture Palm en interpellation som tar upp just maktkoncentrationen inom kultursektorn. Jag skulle därför vilja ställa några frågor, bl.a. med anledning av Sture Palms interpellation: Hur ser egentligen socialdemokraterna på maktkoncentrationen inom den kommersiella kultursektorn? När kan man förvänta sig att kulturrådet, som nu sysslat med detta arbete i fyra år — det har varit högt prioriterat och intagit en särställning —, lägger fram något resultat? Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vår motion nr 965.

Herr talman! Eva Hjelmström sade inledningsvis när hon argumenterade för vpk:s motion nr 965 att kulturutskottet avfärdat motionen på en sida. Hennes kommentar till detta var att det berodde antingen på okunnighet eller på rädsla. Jag kan säga till Eva Hjelmström att det inte beror på vare sig okunnighet eller rädsla när kulturutskottet har valt att i sitt betänkande ta upp motionsförslagen på det sätt som skett. Det är helt enkelt så — och det tycker jag är ganska klart och ganska respektabelt — att utskottet valt att i det här läget avstå från en ideologisk genomlysning av de problem som motionärerna tar upp. Varför har vi då valt vägen att enbart yttra oss om yrkandena? Det beror bl.a. på att vi — och detta är det mycket viktigt att komma ihåg, men det tycks Eva Hjelmström och många andra som för kulturpolitisk debatt på det sätt som hon gör glömma bort — tidigare haft ett utredande kulturråd i det här landet. Numera har vi ett statens kulturråd med myndighetsuppgifter. Kulturrådet arbetade under en god del av 1960-talet och långt in på 1970-talet med de kulturpolitiska frågorna i mycket vid mening. Arbetet var bl.a. starkt inriktat på de spörsmål och delområden som berörs i vpk-motionen, och man tog även upp andra kulturpolitiska frågor. Det är alltså inte så, som man kan få ett intryck av när man lyssnar till Eva Hjelmström och läser vpk-motionen, att det här är frågor som det svenska samhället och de ansvariga politikerna inte har befattat sig med och inte haft intresse för. Nr 33 Det är djupt orättvist att dra en sådan slutsats av motionen. Det är Onsdagen den möjligt att jag drar en alltför avancerad slutsats. Därför vore jag glad 23 november 1977 att få den dementerad. Jag får det intrycket av Eva Hjelmström atthon Lo inte vill komma ihåg eller — av okunnighet, möjligen rädsla, för att citera — Kommersialismens henne - inte vill kännas vid tidigare kulturrådets mycket genomlysande verkningar på utredningar. kulturområdet Utskottet har konstaterat, och det framgår också klart i betänkandet, att vpk-motionens förslag kan tillgodoses på andra vägar. De avsikter som ligger i en parlamentarisk utredning bör bättre tillgodoses via statens kulturråd, som har det övergripande ansvaret för kulturpolitiken på det statliga planet. Det primära är, som jag ser det, att det i betänkandet sägs att kulturrådet prioriterat de här frågorna. Det måste vara något slags övertro på att parlamentariska utredningar skall kunna lösa sådana här problem som driver vpk att framföra önskemål om dylika utredningar. Inom parentes skulle jag vilja säga att i vpk:s motion finns värderingar som jag som enskild riksdagsledamot och ledamot av kulturutskottet delar i många stycken. De starka kommersiella krafter som agerar är uppenbart ett problem.

Utskottet fäster i sin skrivning stort avseende vid kulturrådets arbete. Utskottet är också övertygat om att kulturrådet inom en rimlig framtid kommer att lägga fram förslag för att på olika sätt motverka de kulturkommersialismens krafter som verkar på marknaden i dag. Detsamma gäller om statens ungdomsråds utredning. Det är också den väg som tillgodoser motionärernas önskemål bäst på det här området. Det andra yrkandet om att stifta en kulturlag som skulle garantera ”en jämn kulturell standard och förbättrade betingelser för en kraftfull utveckling av kulturlivet i kommunerna” har behandlats tidigare av riksdagen, vilket också framgår av betänkandet. Detta skedde så sent som i 1977 års proposition, där frågans utredande karaktär belystes och som i hög grad hängde samman med kulturpropositionen från 1974. Jag har inte funnit skäl att ändra min uppfattning i den här frågan, den uppfattning som också var riksdagens vid det tillfälle den tidigare behandlades. En kulturlag, som vpk här yrkar på, skulle inte förändra situationen och är inte en väg som det i dagens läge är värt att pröva. När utskottet diskuterade den här frågan framträdde vissa betänkligheter från enskilda ledamöters sida mot ett förhållande som skymtar i vissa kommuner. Kommuner med ekonomiska bekymmer tvingas begränsa sina åtaganden. Det går då ofta ut över områden som inte är specialreglerade, t.ex. kulturpolitiken. Kulturutskottet är klart medvetet om att man med intresse får följa vad som sker på detta område. Jag vill stryka under att utskottets ledamöter inte tror på en lag, men 39 verkningar på kulturområdet utskottet är starkt medvetet om de problem som berörs i motionen. Vi förutsätter att kulturrådet och andra ansvariga organ noga följer den här frågan. Det är något som vi riksdagsledamöter, oavsett om vi är medlemmar i kulturutskottet eller inte, har anledning att närmare uppmärksamma. Med anledning av Eva Hjelmströms uttalanden om en nordisk satellit skulle jag till slut vilja säga att det är litet för tidigt att ta en debatt om den saken. Vi har inte ett tillräckligt underlag för detta ännu. Jag kan dela den oro som många hyser i det här sammanhanget. Men jag tycker att det är för tidigt att föra en debatt i dag. Jag ber att få yrka bifall till de förslag som finns i utskottets betänkande nr 9, dvs. avslag på motionen nr 965.

Herr talman! Visst utreds frågorna. Det har vi också framhållit i vår motion. De utreds i kulturrådet. Det finns en arbetsgrupp inom departementet. Det finns en mängd andra organ som sysslar med frågan och dess kommersiella verkningar. Men det finns inget samlat grepp över frågan och den är inte politiskt förankrad. Detta ser vi allvarligt på. Frågan är inte heller, vilket vi också framhåller i vår motion, relaterad till de övriga satsningar som sker på kulturområdet av exempelvis arbetsmarknadspolitiska skäl. Wahlströms i Falun har t.ex. fått 7 milj.kr. i statlig garanti. Det finns alltså inget samlat grepp och ingen samlad instans som: tar upp de här frågorna. Det vill vi råda bot på genom vår utredning. Men, herr Alsén, vi tror verkligen inte att några parlamentariska utredningar kan lösa frågan. Kampen mot kulturell kommersialism måste självfallet föras i första hand ute på arbetsplatserna, i bostadsområdena, i skolorna och förskolorna samt i kulturarbetarnas organisationer. Samtidigt anser vi att riksdagen måste ta ett ansvar för den utveckling som sker. Jag efterlyser konkreta förslag till motåtgärder mot den kommersialiserade masskulturen. Vi har lagt fram förslag i vår motion. Men jag fick inte höra något konkret förslag av Hans Alsén. Utskottet avvisar vårt förslag om en kulturlag samtidigt som man säger att kommunerna har ekonomiska bekymmer och att man ser med allvar på utvecklingen. Man skall följa utvecklingen med intresse. Men det räcker ju inte! Om man går runt i kommunerna och tittar på vad som pågår, inser man att det krävs snabba motåtgärder. Sådana har vi också lagt fram förslag till.
Herr talman! Det finns ingen anledning att förlänga debatten med Eva Hjelmström. Vi upprepar i stort sett våra argument. Det är tydligen svårt för henne att finna något skäl att acceptera de ståndpunkter som utskottet har anfört i sitt betänkande. Jag skall inte besvära kammaren med att upprepa dem. Men det är inte så som Eva Hjelmström litet underförstått vill ge ett intryck av, nämligen att kulturutskottet inte alls skulle dela den oro som antyds i vpk-motionen mot vissa kommersiella inslag i dagens kulturliv. Det är bara det att samhället i dag har rustat sig när det gäller möjligheter att via existerande organ, i detta fall kulturrådet och statens ungdomsråd, få förslag till åtgärder på olika punkter eller av övergripande natur för att kunna tackla dessa problem. Jag menar att det förhåller sig på det sättet, och jag ber Eva Hjelmström att respektera den uppfattningen — jag skall i och för sig respektera hennes. Vad sedan gäller påståendet att det på senare år över huvud taget inte skulle ha vidtagits några åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena och för att skapa alternativ till de kommersiella intressenas olika utbud tycker jag, att Eva Hjelmström för ett ganska orättvist resonemang. Det har här i kammaren inte minst från socialdemokratiskt håll under senare tid väckts motioner på t.ex. barnkulturens område, och den socialdemokratiska gruppen i kulturutskottet har då mycket konkret angivit och inte utan framgång drivit riktlinjer och synpunkter. Medan en socialdemokratisk regering hade ansvaret på detta område fick vi — för att ta ett konkret exempel — ett massmarknadsförlag som ett, som jag ser det, mycket aktivt, stimulerande och viktigt alternativ till den delvis mycket tvivelaktiga bokspridning som förekommer på den svenska marknaden. Det initiativet kan väl Eva Hjelmström inte helt bortse från, och det finns också många andra. Det skulle kännas litet genant att föredra hela katalogen av sådana åtgärder, men jag kan också nämna Rikskonserter för att antyda vad samhället på ett annat område satsar, inte bara i form av ett statligt organ utan också i form av kraftiga resurser. Vi kan med all rätt känna oro och också vara kritiska i nuvarande läge, men vi skall inte helt se bort från vad som har gjorts.

Herr talman! Utskottet har såvitt jag kan finna egentligen inte anfört något i sitt betänkande. Vad det gjort är bara att hänvisa till kulturrådet. Jag tänker inte gå in på den debatten igen, men jag kan inte finna någon analys eller några konkreta förslag till åtgärder i utskottets betänkande. Jag förnekar visst inte att åtgärder har vidtagits på detta område, men de åtgärderna är ju de facto en droppe i havet mot de multinationella företagens och monopolens utbud av skräpkultur. Vi var helt överens verkningar på kulturområdet verkningar på kulturområdet om inrättandet av ett massmarknadsförlag, och jag vill peka på ytterligare en av oss föreslagen åtgärd i syfte att förbättra bokutbudet, som behandlades i riksdagen förra veckan, nämligen en kommunalisering eller ett förstatligande av Pressbyråkoncernen. Vi vet att över 7 miljoner schematiskt upplagda och rasistiskt färgade böcker varje år prånglas ut via Pressbyrån medan den goda litteraturen över huvud taget knappt ens exponeras. Vi vill få till stånd en ändring av detta förhållande, eftersom Pressbyrån är den detaljbokhandel som allmänheten kommer mest i kontakt med. Det kravet behandlades då över huvud taget inte av kulturutskottet. Inte heller kan jag finna att utskottet i sitt betänkande med anledning av den nu aktuella motionen gör några kulturpolitiska överväganden, vilket jag ser som mycket allvarligt.
Herr talman! Jag beklagar att jag måste upprepa det som jag sade i mitt inledningsanförande med anledning av Eva Hjelmströms påpekande om att utskottet inte tog upp en sakdebatt och en, som jag vill kalla det, ideologisk diskussion. Bakgrunden till det var ju att utskottet fann skäl att stanna vid att kommentera och bedöma de konkreta förslag som fanns i vpk-motionen. Jag berättade också för Eva Hjelmström att motionens sakinnehåll har behandlats bl.a. i en rad statliga utredningsbetänkanden. Vi förutsätter underförstått att också vpk:s ledamöter har möjlighet att studera detta material. Vi menar att framställningen inte behöver tyngas med upprepningar av synpunkter som finns redovisade och som riksdagen klart har tagit ställning till i olika avseenden. De överväganden som gjorts och de beslut som är fattade i dessa fall skall gälla också i fortsättningen. Vad sedan beträffar frågan om enskilda initiativ kan jag inte underlåta att nämna, att det görs mycket ute i landet på folkrörelseplanet. Ett folkrörelseföretag som står mig nära har t.ex. i sin verksamhet i Uppsala tagit mycket kraftfulla initiativ och avstått från att sälja mycket av det som vi betraktar som skräp på litteraturens område. Vi har i stället t.ex. valt att föra in ett trettiotal organisationstidskrifter i sortimentet. Detta är en debatt som pågår inom svenska folkrörelser, och det är viktigt att den förs. Men det skall också vidtas konkreta åtgärder på basplanet. Det är inte bara statsmakterna och deras olika organ som behöver dokumentera intresse på detta område. Det finns skäl för att bedriva opinion på olika sätt för att få insatser också på det lokala planet i olika former. Eva Hjelmström tog upp frågan om Pressbyrån, som behandlades i kammaren för någon vecka sedan. Jag tycker kanske att vi inte behöver få en repris på den debatten i kammaren i dag.
Nr 33 | Herr talman! Eftersom statens ungdomsråds kartläggning av kommer Onsdagen den sialismen nämns både i utskottets betänkande och i vpk:s motion och 23 november 1977 framför allt därför att jag tycker att denna kartläggning är mycket vär = sentlig, vill jag göra några kommentarer i det här sammanhanget. Jag . Kommersialismens tror att vi alla kan vara överens om att frågan om kommersialismens verkningar på utbredning är oerhört väsentlig. Kommersiella intressen har, som Eva kulturområdet Hjelmström påpekat, i ökad utsträckning funnit inte minst unga människor vara en grupp av speciellt intresse när det gäller verksamhet som jag inte kan kalla annat än exploatering. Både de uttryck som detta intresse tar sig och de effekter det får är sådana att statens ungdomsråd som myndighet har funnit det oerhört angeläget att få till stånd den nu påbörjade utredningen.

Detta innebär naturligtvis inte att ungdomsrådet tror att fritiden kan isoleras från människans totala livsmiljö. Också det har tidigare berörts i denna diskussion. Fritidspolitiken måste i stället ses som en del av den totala kulturpolitiken. Denna helhetssyn är också utgångspunkt för arbetet. Men, och det borde också vara klart för alla, rådet kan inte av en rad skäl genomföra någon total kartläggning av alla frågor, som sammanhänger med det kommersiella fritidsoch kulturlivet. Därför har rådet också, vilket regeringen i sina direktiv i huvudsak accepterat, avgränsat arbetet till bl.a. de att-satser som jag redogjort för tidigare. I de fyra att-satserna har rådet mycket hårt markerat organisationslivets och folkrörelsernas roll i arbetet att motverka kommersialismens negativa verkningar.

Jag säger ”i sig själv” eftersom aktivitet i varje demokratisk organisation har som utgångspunkt ett arbete i gemenskap för gemensamma resultat på ett sätt som kan utveckla och berika den enskilda individen. Därmed blir organisationen ett alternativ till en fritid som kännetecknas av passiv konsumtion för den som har råd att efterfråga den. 43 Det andra skälet till att jag tror på organisationerna som alternativ till de kommersiella intressenas utbredning under fritiden är att organisationerna såväl skapar och distribuerar som konsumerar en bred kulturell aktivitet. Över huvud taget tror jag inte att det är särskilt meningsfullt att göra en kartläggning utan organisationernas medverkan. Därför vill jag också säga, i motsats till vad som antyds i vpk:s motion, att arbetet inte får bli något slags experteller tjänstemannaarbete. Eva Hjelmström sade i sitt inlägg att utredningsarbetet inte är politiskt förankrat. Det kan naturligtvis diskuteras. Rådets utredning har valt att arbeta på det sättet att man just har velat tillgodogöra sig erfarenheter och kunnande ute i organisationerna. Därför utgör också deras representanter en majoritet i utredningen. Det är alltså inte några experter eller tjänstemän som jobbar här, utan det är i första hand organisationsföreträdare. Dessutom — vilket naturligtvis också är viktigt — avser utredningen att kontinuerligt ha en så bred dialog som möjligt med ungdomsorganisationerna. Bland de första arbetsuppgifterna ligger en underhandsremiss om kommersialismens verkningar från ganska vida utgångspunkter. I regeringens direktiv till rådet sägs också att rådet skall ge ett förslag till åtgärdsprogram. Det kan i viss mån vara ett svar på Eva Hjelmströms beklagande över att man aldrig får några förslag till åtgärder. Vi kommer i inledningen av vårt arbete att sammanställa aktuella utredningar, vetenskapliga studier, pressoch organisationsmaterial och liknande som berör fritidens kommersialisering. Vi kommer också att genomföra en vetenskaplig studie i några kommuner för att få fram ytterligare kunskaper — det behövs också - om det kommersiella fritidsutbudets inverkan på barn och ungdom. Utöver att rådet så småningom lägger fram förhoppningsvis vettiga förslag, som kan få organisationslivet att framstå som ett än mer attraktivt och meningsfullt alternativ för ungdomen, hoppas vi också att kartläggningsarbetet skall kunna ligga till grund för organisationernas egna angrepp på kommersialismens negativa verkningar. Detta är självklart också oerhört viktigt. På så sätt kan rådet medverka till att skapa ett material som kan bilda underlag för genomarbetade politiska och andra aktioner från ungdomsorganisationerna själva. Det är ju organisationerna som i stor utsträckning kan skapa alternativ till de kommersiella intressenas utbredning och därmed också motverka kommersialismens negativa effekter.

Herr talman! Åke Gustavsson har uppenbarligen en synnerligen snäv definition på arbetarrörelsen. Det står ju uttryckligen i vår motion att uppgiften att bekämpa den kommersiella masskulturen måste vara en uppgift för hela arbetarrörelsen. Jag framhöll också i mitt förra inlägg att denna uppgift måste ha sin tyngdpunkt på arbetsplatserna, i det fackliga arbetet, inom bostadsorganisationerna och kulturarbetarnas organi sationer, i skolan och förskolan — helt enkelt i det dagliga livet. Åke Gustavsson anklagar vpk för expertoch tjänstemannatro. Nej, det är precis tvärtom. Vad som nu sker är faktiskt att utredningarna sköts på tjänstemannanivå — det kan väl ändå inte Åke Gustavsson förneka? Vad vi vill ha är en politisk förankring. Åke Gustavsson har uppenbarligen ingen kontakt som politiker med de grupper som han räknade upp. Sedan vill jag konstatera att vad socialdemokraterna de facto gör genom sitt avslagsyrkande — hur mycket de än går upp här och framhåller att de är rädda för den utveckling som äger rum — är att de undviker en ideologisk debatt om kulturpolitiken. Här hade det funnits tillfälle att efter regeringsskiftet visa ansiktet. Men det undviker de. De skriver ihop sig med borgarna i kulturutskottet och undviker helt att ta upp den väsentliga ideologiska frågeställning om vilken framtida kulturpolitik vi skall ha som vi tagit upp i vår motion.
Herr talman! Låt mig först säga att jag blir litet förvånad när Eva Hjelmström säger att man från socialdemokratins sida skulle föra en politik i opposition och en annan politik i regeringsställning. Jag trodde det hade framgått tillräckligt klart att oavsett om socialdemokratin befinner sig i opposition eller i regeringsställning så för vi en och samma politik. Eva Hjelmström säger: Åke Gustavsson har en snäv definition på arbetarrörelsen. Ja, jag har läst igenom vpk:s partimotion, men jag anklagade inte vpk. Varje organisation, politiskt parti och enskild individ har naturligtvis rätt att ha vilken samhällssyn som helst. Men jag beklagade att vpk inte lyft fram organisationerna i motionen på det sätt som jag anser är sakligt motiverat. När dagskraven diskuteras, de som avser radio, TV, press, film, teater, musik, bildkonst, museioch utställningsverksamhet, bibliotek, litteratur osv., kommer dessa organisationer bara in litet vid sidan av. I stället borde i stor utsträckning själva avstampet för bredare kulturella aktiviteter göras från dessa. Jag blir inte riktigt klok på Eva Hjelmström. Hon påstod att jag anklagar vpk för något slags övertro på experter och tjänstemän. Nej, vad jag sade i mitt anförande var att vpk i sin motion anför att arbetet i huvudsak har skett på expertoch tjänstemannanivå. Detsamma gäller det utredningsarbete som statens kulturråd och statens ungdomsråd kommer att bedriva. Eva Hjelmströms anklagelse är i huvudsak felaktig, såvida man inte betraktar dem som sitter i ungdomsrådets utredningar, t.ex. företrädare för förbundsledningarna, som experter och tjänstemän. I så fall förstår jag över huvud taget inte vilken definition man har på begreppet experter och tjänstemän. De människor jag avser är förtroendevalda i sina organisationer, tillhör sin organisations högsta ledning. De är varken experter eller tjänstemän. verkningar på kulturområdet Sedan kan man naturligtvis diskutera om man skulle ha en bredare politisk förankring eller inte.

Herr talman! Jag kan tyvärr konstatera att det är en och samma sak socialdemokraterna står för hela tiden, nämligen att föra en borgerlig politik, för det är vad vi menar att utskottets hemställan om avslag på vår motion innebär.
Herr talman! Socialdemokratins politik utgår från partiprogrammet. Anser Eva Hjelmström att det socialdemokratiska partiprogrammet är borgerligt, må det stå för hennes räkning. Jag anser att det är demokratiskt och socialistiskt.

Herr talman! I vår motion 1976/77:194 har vi tagit upp den skriande brist på användbara och billiga arbetslokaler som i dag råder för kulturarbetarna, oavsett om de är bildkonstnärer, teatergrupper eller musiker, och krävt att kommunerna skall ta hänsyn till detta vid sin bebyggelseplanering. Vi har vidare krävt att det i varje kommun skall finnas minst en utställningslokal för konst, och vi har ånyo fört fram förslaget om statsbidrag för anläggning och drift av kommunala utställningslokaler. Utskottet avvisar samtliga våra krav och hänvisar till att förhandlingar pågår om statligt stöd till konstutställningsverksamheten. I lokalfrågan hänvisade utskottet till att kommunerna själva skall bedöma det behovet. Men man bortser då helt från den verklighet som råder ute i kommunerna. Vi har under de senaste åren fått uppleva en rad konflikter — av ekonomiska och andra skäl — mellan progressiva kulturarbetare och de kommunala politikerna. I vissa fall har kommunerna t.o.m. aktivt sökt bekämpa en alternativ kultur — det gäller striden om Victoriabiografen i Malmö — och Morianen i Stockholm har stängts. Exemplen skulle kunna mångfaldigas. Vad man från utskottets sida i själva verket gör är att strypa kulturutbudet ute i kommunerna och göra det beroende av bostadsort. Särskilt mot bakgrund av den svåra ekonomiska situation som många kommuner befinner sig i — och som vi alldeles nyss fick höra att utskottet i och för sig ser allvarligt på — tycker vi att kravet på statligt stöd är än mera angeläget. De lokaler som krävs är ofta speciella till sin karaktär, något som man inte har tagit hänsyn till vid bebyggelseplaneringen, utan kulturarbetarna hänvisas i stället till skolor, fritidsgårdar eller rivningsfastigheter. I den nyare bebyggelsen ligger vidare hyrorna i allmänhet på en nivå som inte är avpassad efter kulturarbetarnas betalningsförmåga, och lokalerna är dessutom många gånger olämpliga för sitt ändamål. Vad gäller utställningsersättningen, som utskottet hänvisar till, så är det ett gammalt KRO-krav. Vi tycker självfallet att det är bra att man efter alla dessa år lägger fram ett förslag. Samtidigt kan vi inte annat än beklaga att det förslag som läggs uppenbarligen inte får diskuteras utan mer eller mindre framställs som ett ultimatum från de statliga förhandlarnas sida. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till motion 194.
Herr talman! Jag skall avstå från att gå in i någon längre diskussion. Utskottet har haft anledning att hänvisa till tidigare debatt och yrkanden i dessa frågor. Vi har också haft anledning att hänvisa till de aktuella förhandlingar som förs beträffande utställningsersättningar, och vi får återkomma i den frågan när förhandlingarna har förts till slut. Det är en svår fråga. Utskottet och riksdagen har gjort uttalanden i positiv riktning, och det är angeläget att en lösning kommer till stånd snarast. Vi hoppas som sagt att snart kunna återkomma. Med detta korta inlägg vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har väckt motionen 1976/77:123 med krav på översyn av lotteriförordningen därför att jag funnit den föråldrad och lätt att tolka godtyckligt. Jag har speciellt inriktat mig på de lotterier som skolklasser under långa tider med eller utan tillstånd har anordnat. Då och då har lärare åtalats för lotterier utan tillstånd. Brotten - om man kan kalla dem så — har berott på bristande kunskap om den snåriga djungel som en del av våra förordningar kan utgöra. ”Brottet” har tillkommit därför att en lärare funnit det väl rimma med skolans målsättning både att företa skolresor för studier av andra delar av världen än den egna byn och att träna samarbetsförmågan mellan elever, föräldrar och skolpersonal i en gemensam strävan. Om man aldrig som förälder, lärare eller elev upplevt den gemenskap och den samarbetsanda som ligger i förarbetet till en självfinansierad skoleller studieresa, så har man naturligtvis väldigt liten förståelse för den här lilla och i de stora sammanhangen ganska oansenliga motionen. Men har man varit en av dessa tre parter, så växer förståelsen för den här typen av insatser i vår skola. På samma gång och med accelererad hastighet ökar oförståelsen för de beslutsfattare som med lotteriförordningen som underlag inte vill beteckna den här verksamheten som vare sig ”välgörande, kulturellt eller allmännyttigt ändamål”. Så står det nämligen i lotteriförordningen. Det finns, tack och lov, polisdistrikt och län som tydligen vet litet mera om vad dessa skolresor egentligen innebär, eftersom tillstånd beviljats i vissa fall. Det är glädjande när våra paragraftolkare inte bara har lotteriförordningen under huvudkudden utan ibland också försöker följa vad som sker i den moderna skolan och kanske tt.o.m. kan beteckna inslag i den som ”kulturellt ändamål”. Med de här orden, herr talman, har jag velat säga att det inte kan vara rimligt att lägga denna självklara del på 1972 års lotteriutredning. Men jag kan till nöds acceptera detta, bara det blir en förändring. Hur befängt det kan vara att tolka förordningen negativt visar en helsidesartikel i en av våra kvällstidningar för den 13 november. Det gäller en skolklass i Sunne som skrivit till tidningen därför att polisen där stoppat klassens skolreselotteri. ”Jag är helt enkelt helarg på Sunnepolisen”, skriver en av eleverna. Jag har full förståelse för reaktionen. Den borde vara ännu mer tillspetsad, eftersom jag vet att inte bara Sunnepolisen utan polisoch länsmyndigheter i andra delar av landet gör på samma sätt. Man blir litet extra konfunderad när eleverna, liksom läraren, samtidigt talar om att polisen tidigare under tio år givit sitt tillstånd. Antingen har polisen funnit att skolarbetets SIA del — vilket kanske är den riktigaste beteckningen på denna verksamhet — inte är av något kulturellt värde, följaktligen en polisens betygsättning av dagens skola, eller också har man bytt myndighetsperson. Oavsett skälen är beslutet och likartade beslut i andra polisdistrikt ett utslag av paragrafrytteri i stället för positiv tolkning. Är man osäker, så bör man ju hellre fria än fälla. Är det inte både allmännyttigt, kulturellt och välgörande att eleverna i en skola får komma ut och se något annat än sin egen by? Artikeln i Kvällstidningen avslutas med orden: ”Eleverna och lärarna i S:a Borjeby skola, mitt i Värmland, kräver att farbröderna omedelbart skriver nya lagar.” Jag ställer gärna upp på det kravet, om det kan hjälpa någon myndighetsperson i vårt avlånga land från frestelsen att till varje pris finna ett skäl för avslag. För min del finner jag den nuvarande lotteriförordningens krav ”att lotteriet anordnas till förmån för välgörande, kulturellt eller allmännyttigt ändamål” så heltäckande att ingen polismyndighet ens skulle behöva fundera på avslag. Men kan berört departement eller rikspolisstyrelsen utfärda rekommendationer till positiv tolkning av denna passus för att undvika avslag för skolklasser, som vill anordna lotterier för att åka ut på resor och därmed berika sitt vetande och göra skolarbetet intressantare, så är det naturligtvis ett snabbare sätt än att invänta förslag från 1972 års lotteriutredning. Med den senare tågordningen kan ju en proposition i ärendet inte komma förrän 1979, dvs. tidigast ett år efter det att SIA skolan börjar genomföras. Studiebesök, lägerskolor, arbetslivsanknytning och arbetslag är viktiga delar av den nya skolan. Låt inte positiva lärare, elever och föräldrar försinkas i begynnelseskedet på SIA-arbetet av bestämmelser, som kan tolkas till nackdel för vissa inslag i skolans fria och frivilliga aktiviteter. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande men hyser förhoppningen att någon överordnad myndighet snarast ingriper med rekommendationer för tolkningen av lotteriförordningen i positiv anda när det gäller det här området.

Herr talman! Åke Gillström tycker att lotteriförordningen är otidsenlig. Den tolkas godtyckligt och den är en snårig djungel. Jag kan gärna hålla med honom om att det har varit så tidigare. Framför allt bedömningen av tillstånd för skolresor har under en lång tid vållat problem för myndigheterna, oavsett om det är polismyndighet eller länsstyrelse som beviljar tillstånd. Men från 1973 har en praxis utbildats när det gäller tillstånd för skollotterier, framför allt genom att vi fått lotterinämnden. Dess praxisskapande har fått stor betydelse. I utskottets betänkande redovisar vi vilka uppgifter lotterinämnden har, men jag kan nämna något mera om det här, eftersom jag sitter med i 1972 års lotteriutredning. Vi blir klara i början på 1978 med vår utredning, som omfattar allt slags lotteriverksamhet. Om man skall finna någon vägledning i besluten och den praxis som tillskapats, får man gå till lotteriförordningens olika paragrafer. Vad nämnden nu kräver — ett krav som samtliga myndigheter ställer — är att den sökande föreningen skall vara öppen för allmänheten. Det skall finnas stadgar för föreningen, den skall avge verksamhetsberättelse och i övrigt ha en sådan verksamhet att den kan betraktas som en förening. Ansökan om tillstånd till skollotteri har framställts från olika håll. Det har då gällt tillfälliga företeelser. Man har inom en skola bildat en förening som funnits under något år eller man har ansökt om tillstånd att ordna lotteri för att som herr Gillström sade anordna en resa. Hur väl motiverat det än kan te sig från den sökande partens sida kan det inte göras undantag bara för skolor. Det finns en flora av andra föreningar som inte uppfyller de krav som nu ställs. Enskilda korpföreningar kan t.ex. inte anordna lotteri, eftersom förening enligt den praxis som nu tillämpas skall vara öppen för allmänheten. Jag har svårt att tänka mig att lotteriutredningen kommer att föreslå någon ändring av ordningen när det gäller tillståndsprövning för tillfälliga lotterier för sådana här ändamål. Av utredningens hittillsvarande arbete att döma kommer den att framlägga ett förslag om att nämndens nuvarande praxis bibehålls. Det finns alltså en praxis som inte ger möjligheter till de tolkningar som Åke Gillström redovisade. Han sade att vissa polisdistrikt som hade förståelse för detta satte sig över byråkraterna. Då gör de ett avsteg från de bestämmelser som är tillämpliga när det gäller tillståndsgivning för lotterier. Jag kan mycket väl förstå att föräldrar som vill vara med och anordna skolresor kan tycka att det är kitsligt av myndigheterna att inte tillåta lotterier. Men dessa regler har tillkommit för att skapa ordning bland alla de lotterier vi har här i landet. Vi har en enorm flora av lotterier. Gör man undantag för skolresor måste man ge lotteritillstånd för andra, lika behjärtansvärda ändamål. Detta är självfallet inga tröstens ord för Åke Gillström. Av det arbete vi bedrivit under en del år har det framgått att det är riktigt att ha den praxis som nu tillämpas för att få någon kontroll av lotteriverksamheten här i landet.
Herr talman! Sven G. Andersson säger att lotteriförordningen har vållat bekymmer — jag betonar det på samma sätt som han gjorde. Det betyder att det skulle ha blivit bättre efter 1973. Det kan jag absolut inte hålla med om. Jag tillhör de lärare som själva varit inne på det här området ganska mycket. Förmodligen har jag på den tiden anordnat lotterier utan att ha tillstånd av polismyndighet, och det vållade inga bekymmer, vare sig för mig eller för polisen. Vi gjorde våra resor, och jag vet vilket värde som ligger i dem. Det har alltså utbildats en praxis efter 1973. Det är verkligen beklagligt att det utbildats en praxis som försvårar verksamheten på området i stället för att underlätta och ge vidgade möjligheter till denna del av skolans arbete, som är en viktig del av samhällsarbetet över huvud taget. Vi vill ju att skolan skall vara en del av samhället — inte en del som lever för sig själv utan en integrerad del av samhället. Detta är alltså ett sätt att få till stånd ett samarbete som vi annars har svårigheter att åstadkomma -— det vet Sven G. Andersson lika väl som jag. Om jag nu inte kan få till stånd rekommendationer från lotterinämnden som omgående ändrar på detta, så är det ändå ganska lyckligt att utskottets talesman är med i lotteriutredningen. Men nog låter det illavarslande att han redan nu — trots att utredningens förslag skall framläggas 1978 — säger att det inte kommer att bli någon förändring, utan man kommer att fortsätta med den praxis som gäller sedan 1973. Meningen kan ju ändå inte vara att man inte skall pröva möjligheterna att ordna det på ett annat och bättre sätt. När Sven G. Andersson sedan talar om en förening som skall söka tillståndet måste jag påpeka att jag hela tiden har talat om en skolklass. Skall varje skolklass behöva bilda en förening eller gå via en förening som har bildats i skolan för att över huvud taget få rätt att ordna ett lotteri som i princip går ut till föräldrar och kanske till skolan närstående människor och egentligen aldrig ställer till något trassel för någon människa? Det kan inte vara meningen att man plötsligt skall behöva bilda föreningar i klasserna! Praxis försvårar alltså i stället för att underlätta. När utskottets föredragande dessutom anför att polisen tydligen i åratal i olika polisdistrikt har begått tjänstefel, måste det finnas anledning även för lotteriutredningen att ingående titta på detta. Vad skall t.ex. den polis i Sunne tänka som i tio år i rad har beviljat tillstånd och som i den artikel som jag tidigare har nämnt förklarar att man av någon anledning hittills har beviljat tillstånd men tyvärr måste ändra uppfattning just i år? Så kan det inte få fortsätta. Jag begär alltså att lotteriutredningen kommer med ett bättre förslag på denna punkt.
Herr talman! Åke Gillström säger att han har anordnat lotteri ett tiotal år utan att någonting hänt. Det gäller väl lotteri anordnat enligt bestämmelserna i 3 3 lotteriförordningen, där det sägs att polismyndigheten kan ge tillstånd om insatserna uppgår till högst 30 000 kr. Om insatserna överstiger 30 000 kr. skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Sedan lotterinämnden tillsattes för tre år sedan har den givit ut anvisningar till samtliga myndigheter som har med lotteritillstånd att göra. Man har på så sätt fått en enhetlig praxis över hela landet, och Åke Gillström vill väl inte bestrida värdet av det. Konkurrensen på lotterimarknaden är enorm. När ställning skall tas till om ett nytt lotteri får anordnas måste det ske med hänsyn till den lotterilag vi har. Jag hävdar fortfarande att de bestämmelser som tillkommit har varit nyttiga för att få en sanering. Jag kan förstå att Åke Gillström reagerar mot att vissa skolklasser eller målsmän som vill anordna lotterier för att ungdomarna skall komma ut och resa blir nekade tillstånd. Den nuvarande regeringen anser emellertid i likhet med den tidigare regeringen att den praxis som har utbildats bör ligga till grund för lotterinämndens beslut. Varken den tidigare eller den nuvarande regeringen har vid överklaganden bifallit några framställningar om anordnande av skollotteri — det har varit några överklaganden ända upp till regeringen.
Herr talman! Jag vill då direkt fråga Sven G. Andersson om han anser att den praxis som har utvecklats på detta område är så riktig att den också bör läggas som förslag av lotteriutredningen. Jag läser direkt ur artikeln om den klass som det gäller den här gången — detta är bara en enda av de klasser som råkar ut för sådant här: ”Myndigheterna hävdar att det är kommunens sak att anslå medel. Men med kommunens 55 kronor per elev kommer barnen i S:a Borjeby knappt till Karlstad fram och tillbaka.” — Och det var liksom inte avsikten, då man skulle till Gotland. Då säger polismästaren — det kan vara egalt vad han heter: ”Jag skulle väldigt gärna ge barnen och deras fröken tillstånd, om jag bara kunde. I flera år har vi blundat, det ska erkännas, och gett tillstånd trots att det enligt lagen inte varit tillåtet. Men nu kan jag tyvärr inte längre. Jag hoppas att de ekonomiska problemen ska kunna lösas på något annat sätt.” i På vilket annat sätt blir det? Vi vet ju att de kommunala medlen inte räcker, och då måste det bli så att målsmännen rycker in och betalar. Det innebär att barnen kommer att drabbas ojämlikt. Vissa föräldrar kan utan vidare satsa hur mycket pengar som helst på sina barns resor härs och tvärs i landet och även i utlandet, medan andra inte har någon möjlighet alls att låta barnen åka någonstans. Jag tycker att detta är ganska otillfredsställande, särskilt mot bakgrunden av att man vet att ett samarbete mellan föräldrar, elever och lärare kan ge de resurser som saknas i sådana här fall, vilket jag anser vara den viktiga delen av denna fråga. Jag tycker att Sven G. Andersson har stirrat sig blind på den del som eventuellt kan innebära en konkurrens gentemot andra som behöver anordna lotterier. Vad det här gäller är en speciell typ av lotterier, och det rör sig nästan aldrig om mer pengar än 3 000 kr. Därför borde man se något annorlunda på denna fråga och ta reda på hur den här typen av lotterier fungerar — jag tror att inte ens lotteriutredningen vet hur de fungerar.
Herr talman! Eftersom Åke Gillström citerar skall också jag göra det. Jag vill citera från en av de hearings vi har haft med olika polismyndigheter här i landet om antalet lotterier av den omfattning som Åke Gillström här pläderar för. Föredraganden från polismyndigheten i Göteborg säger: ”I Göteborg förekommer årligen cirka 2400 lotteriärenden hos polismyndigheten. Detta sysselsätter tre handläggartjänster. Den detaljreglering, som tillståndsmyndigheten enligt praxis måste gå in på, är mycket besvärlig och förorsakar problem och tidsspillan för personalen. Till följd av bl.a. nämnda brister i lagstiftningen kan arbetsledare och beslutande inte ge klara och enkla generella direktiv för handläggningen —-=-” Vi har således varit tvungna att få fram dessa klara direktiv. Det har visat sig att vi har tiotusentals ansökningar gällande den typ av lotterier som Åke Gillström här pläderar för, och det innebär att det blir en oerhörd konkurrens om de lotterier som enligt lagstiftningen skall få äga rum. Det är detta som har gjort att vi tidigare här i riksdagen varit väldigt restriktiva när det gäller att släppa in andra typer av lotterier, t.ex. sådana som man vill anordna inom vissa politiska partier som inte har representation i riksdagen eller på det regionala planet. Vad det här gäller är en bedömningsfråga, och jag förstår naturligtvis att Åke Gillström tycker att det är besvärande att man inte kan ge tillstånd till skolor att ordna lotterier för skolresor.

Herr talman! Det är nu snart ett år sedan vi skrev den motion om hushållning med naturresurserna som i dag behandlas här i kammaren. Trenden att världens resurser förbrukas i en allt snabbare takt håller i sig och t.o.m. ökar. Det finns bedömningar som gör gällande att varje människa på jorden vid sekelskiftet kommer att förbruka fyra gånger så mycket resurser som i dag. Befolkningen beräknas öka från 4 miljarder till 7 miljarder fram till sekelskiftet. Men resurstrycket ökar på det sättet inte i förhållandet 4 till 7, utan från 4 till 7 x 4, dvs. 28. Det innebär ett sju gånger så högt tryck som i dag på resurserna. Även om denna bedömning skulle vara överdriven, vilket jag hoppas, så visar den med stor tydlighet att vi inte kan fortsätta som vi gör. Samtidigt är det emellertid viktigt att konstatera att medvetandet om resursoch miljöproblemen hos den breda allmänheten ökar. Utskottet föreslår kammaren att avslå vår motion med hänvisning bl.a. till en rad utredningar, som arbetar med dessa frågor. Av utskottets skrivning framgår emellertid att utskottet i stort delar vår uppfattning. Utskottet skriver att de frågor om olika vägar att åstadkomma en bättre balans vid utnyttjandet av Sveriges och världens totala råvarutillgångar, som vi tar upp, otvivelaktigt är väsentliga. Jag vill här i dag endast kort beröra några av de frågor som tas upp i motionen. I ett ekonomiskt läge som det vi f. n. upplever är det naturligt att man från ekonomisk utgångspunkt och med tanke på sysselsättningen har anledning att stimulera produktionen. Man talar om produktutveckling och effektivare marknadsföring såsom nödvändiga åtgärder för att näringslivet skall kunna överleva. Detta är naturligtvis riktigt, men det är också av utomordentligt stor betydelse att man inte bara ser till volymen utan också till innehållet i produktionen. Vi har all anledning, när vi nu gör satsningar i näringslivet, att se till att de görs på en närande produktion, en produktion som skapar resurser. Investeringar för att spara energi i byggnader eller för att bygga ut alternativa, förnyelsebara energikällor är exempel på detta. Tyvärr är mycken produktion inte av det här slaget, utan tär i stället på våra resurser. På dessa områden måste vi ålägga oss själva en stor restriktivitet. En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna minska den tärande och öka den närande verksamheten i näringslivet är att man påverkar människornas attityder och konsumtionsmönster. För detta krävs betydande informationsinsatser från olika håll. Samhället med sina organ, såsom konsumentverket, liksom de stora folkrörelserna har här det största ansvaret. Den studiecirkelverksamhet i energifrågor som beviljas ett särskilt ekonomiskt stöd måste ses som ett led i denna verksamhet och bör under kommande år kunna byggas ut för att omfatta hela resursoch miljöområdet. I motionen säger vi att även om mycket stora resurser ställs till förfogande för information om hushållning, så är dessa ändå små i förhållande till den ständigt pågående kampanjen för konsumtion som bedrivs genom olika former av reklam. Detta förhållande understrykes genom utskottets redovisning av konsumentverkets verksamhet. Utskottet skriver här att näringslivets samlade reklamkostnader per år uppgår till ca 3 miljarder kronor. Konsumentverkets nettokostnader är endast ca 3 milj.kr., dvs. ungefär en promille av den partsbundna informationen. De medel, 1,6 milj.kr., som anslagits till studiecirkelverksamheten i energifrågor, ter sig även i denna jämförelse förhållandevis blygsamma. I motionen föreslås att konsumentverket skall inrikta sitt program All män information på en hushållande konsumtion. En sådan förändring anser inte utskottet motiverad. Jag vill i det sammanhanget framhålla att jag inte upplever vårt förslag som krav på förändring, utan som en utveckling av den verksamhet som f. n. förekommer och som skall skapa förutsättningar för — som det heter — en rationellare energianvändning i hushållen. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till en rad utredningar som arbetar inom resursområdet. Man erinrar också om att jordbruksministern aviserat att en utredning på miljöoch naturresursområdet skall tillsättas. Det är min förhoppning att särskilt denna utredning på ett fördomsfritt sätt skall ta itu med dessa för vår framtid så viktiga frågor. Herr talman! Med tanke på det arbete som f.n. pågår och som är aviserat från regeringen avstår jag från att ställa något yrkande.

Herr talman! Utskottet avvisar i detta betänkande motionen 228 och motionen 889, yrkande 2, som gäller förtroendemannalagen och dess innehåll. I motionen 228 vill vi från vpk vidga lagens innehåll från det begränsade innehållet i dag att bara gälla frågor mellan arbetsgivaren direkt och fackföreningen till att också gälla politisk verksamhet. Fackföreningen skall bestämma tidsåtgången, och ersättningen till facklig förtroendeman skall regleras på ett riktigt sätt, så att även den som har oregelbunden arbetstid, t.ex. skiftarbete, och är förtroendeman skall kunna få rimlig ersättning. Förtroendeman, som bryter mot den snäva inriktning lagen har, skall inte kunna dömas till skadestånd. Vi anser att dessa frågor är lika aktuella i dag som i januari, när vi motionerade, trots att arbetsrättskommittén har haft i uppdrag att se på förtroendemannalagen. Kommittén har inte särskilt berört dessa frågor, och jag yrkar därför bifall till motionen 228. Den är lika angelägen i dag. I motionen 889, yrkande 2, kräver vi att en fackförening, som vill ha forskare på sin arbetsplats, skall kunna engagera dem för forskningsarbete och att forskarna skall garanteras tillträde till arbetsplatsen. Ett liknande yrkande pläderade Tommy Franzén utförligt för i arbetsmiljödebatten för en vecka sedan. Han påvisade det stora behovet av forskning på arbetsplatserna. I dag råder som bekant arbetsköparnas diktatur när det gäller forskning. De bedriver forskningen. Den partsforskning som det egentligen är fråga om förekommer inte mer än i de frågor där arbetsköparen godkänner den. I flera fall vet vi att forskare har blivit avvisade från arbetsplatser. Den nya arbetsrättskommittén har kommit med ett förslag i detta avseende. Men efter att ha studerat förslaget anser vi redan nu att det är ihåligt. Det stipulerar vissa villkor. Endast central facklig organisation skall kunna ge tillåtelse till forskning, en formulering som gör att man verkligen funderar på om lagstiftarna vill sätta något förmynderskap över lokala fackliga organisationer och avdelningar. Är det inte en ren eftergift åt arbetsköparna? Jävsregler finns också. Eftersom forskning är en angelägen partsåtgärd står vårt krav kvar att det skall finnas en lagstadgad rätt för fackförening att engagera forskare på arbetsplatserna. Jag yrkar därför bifall även till motionen 889, yrkande 2;